Herr talman! När det gäller bostäder för ungdomar blir köerna snabbt längre. I sitt första inlägg sade Ingela Gardner att det var 130 000 ungdomar i kö, nu var det 160 000 ungdomar. Ingela Gardners första inlägg var mycket avslöjande för hur moderaterna ser på ungdomarnas problem. Vi socialdemokrater slår vakt om stödet till ungdomarna genom bostadsstöd, bostadsbidrag, studiestöd och nu senast i kompletteringspropositionen ett ungdomsbostadssparande. Centerpartiet lade i höstas fram ett förslag angående radon, vilket även folkpartiet yrkade bifall till, som i stort liknade det förslag vi nu har behandlat. Det nuvarande förslaget är väl ändå bättre än det förslag som kom tidigare? Det nuvarande förslaget har en undre gräns på 1 000 kr, medan det tidigare förslaget hade en undre gräns på 5 000 kr. i bidrag. De flesta åtgärder mot radon kostar mycket litet och ligger på den lägre delen av skalan. Karl-Göran Biörsmark kom in på frågan om ombyggnadslån vid lägenhetssammanslagningar. Vi hävdar att det är kommunerna som har ansvaret för detta. Kommunerna är bäst skickade att avgöra vilken storlek lägenheterna skall ha inom resp. kommun. Paul Lestander diskuterade någon form av statlig långivning för att sätta in vätgasutrustning i bostäder. Detta är ett mycket intressant område, och det finns projekt på gång i Sverige där detta system prövas. Systemet är dock inte tillräckligt utvecklat för att man skulle kunna gå in med statliga lån i detta skede. När ett sådant system blir färdigutvecklat kan vi ta upp den diskussionen.

Herr talman! Rune Evensson talade om den mängd olika stödformer som finns för ungdomar. Han berörde bl.a. det nya förslaget om bostadssparande. Vi har inte hunnit studera detta förslag i detalj. Vi kan bara konstatera att vi sedan lång tid tillbaka själva har ett förslag om ett bostadssparande. Rune Evensson tyckte sig höra mig säga i min replik att 160 000 ungdomar står i kö för en bostad. Det sade jag faktiskt inte. Det var 130 000 ungdomar. Men med den politik som ni socialdemokrater för är de väl snart 160 000. Jag skulle vilja fråga om Rune Evensson tycker att detta är ett acceptabelt resultat av den socialdemokratiska bostadspolitiken — den politik som ni alltid berömmer för att vara socialt känslig och hänsynsfull. Är det ett acceptabelt resultat att 130 000 ungdomar står i bostadskö? Själv skulle jag inte våga tycka det!

Herr talman! Det är klart att det är bra om det pågår en försöksverksamhet. Men här gäller det ju en teknikutveckling på sikt som är viktig ur många synpunkter. Därför vore det naturligtvis bra om den teknikutvecklingen också kunde stödjas med en utvidgad bostadslåneverksamhet.

Herr talman! Ingela Gardner frågar om vi accepterar resultatet när det gäller ungdomarnas bostadsproblem. Jag vill då bara säga att vi socialdemokrater har föreslagit och här i riksdagen genomdrivit en mängd åtgärder för att hjälpa ungdomarna att få en bostad. Det gäller — som jag nämnde förut — ungdomsbostadsstöd, bostadsbidrag, studiestöd och det som nu föreslås i kompletteringspropositionen. Jag skulle i stället vilja fråga Ingela Gardner: Vad har ni gjort? Ni har ju röstat nej till alla dessa saker.

Herr talman! Jag skall mycket kort beröra ett par delområden i det här ganska digra betänkandet. Det första handlar — det är i varje fall min åsikt — om rättvisa i boendet. Det tas upp i våra reservationer 78 och 79, som jag härmed yrkar bifall till. Reservation 78 handlar om bostadsanpassningsbidraget. En riktlinje i svensk bostadspolitik har varit, som jag under alla år har uppfattat saken, att det skall vara möjligt för alla att få en bra bostad till ett skapligt pris, dvs. utan att det skall behöva kosta särskilt mycket för den som inte tillhör en helt vanlig kategori här i samhället. När det gäller bostadsanpassningsbidraget tänker man kanske på äldre människor. Det kan naturligtvis också i stor omfattning gälla handikappade människor. För att det skall bli rättvisa i boendet behövs det särskilda insatser. Därigenom kan också de här grupperna ha en bostad på ungefär samma villkor som alla andra. De kommer naturligtvis, ändå alltid att hamna på efterkälken. Men man kan göra så mycket som möjligt för att förhindra det. Detta är bakgrunden till vpk:s reservation i detta sammanhang. Det är alltså viktigt att finansieringsreglerna för bostadsanpassningsbidraget blir lika och att det blir staten som har ansvaret för dessa saker. Vidare kan vi inte godta den kommunala delfinansiering som har föreslagits, eftersom det skulle innebära en orättvisa. Det handlar ju om vilken kommun man hör till, hur kommunens ekonomi är beskaffad osv. Det är alltså en orättvisa som man inte bör acceptera, utan man skall se till att alla har samma rättigheter i detta avseende. Vår kortfattade reservation 79 gäller också rättvisan. Reservationen handlar om hissinstallationer, som naturligtvis också är en mycket viktig bit när det gäller ett rättvist boende. Den som är beroende av t.ex. rullstol eller den som har rörelsesvårigheter av något slag kan svårligen tänkas få bostad på samma villkor som andra, om han eller hon skall forcera trapphus för att kunna ta sig upp till eller ned från sin lägenhet. Därför bör det, anser vi, bli ett ökat stöd från samhällets sida till hissinstallationer, så att sådana kan göras i större omfattning. På det sättet blir det också en större rättvisa i boendet. Det är vad vår reservation 79 handlar om. Den andra biten har att göra med energifrågorna — ett gammalt, kärt kapitel som alla känner till. Vi har haft mycket bra intentioner för energisparande och energirådgivning i våra kommuner. Det har betytt mycket när det gällt att föra energifrågorna framåt. Men det har också betytt — Prot. 1987/88: 110 mycket när det gällt att skapa medvetenhet om vikten av att spara energi i 28 april 1988 våra kommuner över huvud taget. Vi har hela tiden sagt nej till ett borttagande av energibidragen. Dessa togs ju bort för några år sedan. Men vi har alltså velat ha kvar dem,och vi kräver nu att de skall återinföras. Vi tror nämligen att de fortfarande fyller en mycket viktig funktion. Det är viktigt med ett energibidrag riktat till olika åtgärder. I den energisituation som vi nu befinner oss i och inför avvecklingen av kärnkraften — som alla känner till och som jag inte skall ta upp här i dag — är det viktigt att vi har energibidrag. Även energirådgivningen, som hade utvecklats mycket bra i många kommuner och som fyllde en mycket viktig funktion, har tagits bort. Vi tycker att det är felaktigt. Det är vidare viktigt att det finns en instans i kommunerna som inte bara kan ge råd utan som också finns där som en pådrivande kraft i olika frågor. Det gäller inte bara privata bostäder, småhus, lägenheter, flerfamiljshus osv., utan det gäller också kommunens egna byggnader i många fall. Kanske behöver man här trycka på och informera om energisparande. Men i och med att den här instansen har tagits bort i kommunerna har det helt klart, enligt vår uppfattning, blivit sämre på detta område. Det är viktigt framför allt för dem som skall reparera sina hus och dem som skall bygga nya hus att det finns en instans att vända sig till för att få energiråd. Energimarknaden är ganska svåröverskådlig för gemene man. För en lekman finns det ett otal olika utbud av åtgärder — uppvärmningsanordningar, isoleringsåtgärder etc. Därför anser vi att energirådgivningen borde finnas kvar. Med detta yrkar jag bifall också till reservation 91.

Herr talman! Roland Sundgren och jag har i vår motion argumenterat för att man när det gäller subventionerna till bostadsbyggandet skall ta hänsyn till regionala faktorer. I dag går större delen av subventionerna till bostadsbyggandet i redan överhettade storstadsregioner. Men bostadsutskottet tycks inte förstå vad vi talar om. Utskottet avstyrker vår motion, därför att den skulle vara ett hot mot den sociala bostadspolitiken. Den skulle ge upphov till att kostnaderna för boendet blev olika i olika delar av landet, och det vill utskottet inte vara med om. När man tar del av det argumentet, undrar man om ledamöterna av det värderade bostadsutskottet skämtar eller inte. Tror utskottets ledamöter att en villa på Lidingö betingar samma pris som motsvarande villa i Pajala eller Fredriksberg? Menar utskottet att det utan vidare går att få en bostadsrätt på Östermalm till samma kostnad som i Gällivare eller Ludvika? Jag tror inte att utskottet menar det. Utskottet vill helt enkelt inte ta upp det problem som vår motion handlar om. Man sticker helt enkelt huvudet i sanden. Men det finns olika och mer eller mindre intelligenta sätt att stoppa huvudet i sanden. Det sätt som utskottet har valt tillhör inte de bättre. När man läser betänkandet, inkl. reservationerna, och när man hör debatten här i dag, som i grunden rör petitesser, detaljer, kan man tro att vi lever i den bästa av världar. 49 Bostadspolitiken kan ha sina små brister här och där, men eljest är allt toppen. Är detta en rimlig beskrivning av svensk verklighet 1988? Nej, så är alls inte fallet — tvärtom. Problemen på bostadsmarknaden är mycket stora. Bostadspolitiken håller på att bli en ny krisbransch. Men vilka är då problemen och vilka är felen? Först och främst är subventionerna alldeles för stora. Bostadspolitiken har överlevt sig själv. I år ges 16 miljarder i skattesubventioner och lika mycket i räntebidrag. 7 miljarder ges i bostadsbidrag. Det blir 39 miljarder brutto, och med hänsyn till fastighetsskatten 33—34 miljarder netto. Detta är en orimlig samhällsekonomisk kostnad. Vi skall veta att den svenska bostadsmarknaden i grunden är en mogen marknad. Det finns 3,6 miljoner hushåll och 3,8 miljoner lägenheter i landet. Ja, men är inte detta fördelningspolitiskt nödvändigt? Nej, ingalunda. Skattesubventionerna till höginkomsthushållen driver ingen förnuftig fördelningspolitik. Det är samma sak med räntebidragen. Bostadsbidragen slår visserligen bättre, men de är en mindre del av det hela. Det går alltså inte att tala om att subventionssystemet som helhet är ett utslag av social bostadspolitik. Bostadsbidragen sänker bostadskostnaderna generellt, men de hjälper alls inte de svagare på de starkares bekostnad — snarare tvärtom. Det är de rika som konsumerar mest bostäder, och de får också de största subventionerna. En annan sak är att trenden i fråga om subventionerna är kraftigt stigande. På de senaste fyra åren har subventionerna stigit med 10 miljarder, och kurvan pekar rakt upp i skyn. Om ingenting görs kommer situationen att bli fullständigt orimlig. Av de 33 miljarderna netto i subventioner i år skall i realiteten ungefär hälften lånas på en utländsk marknad. Det är så stort som budgetunderskottet är, och i samhällsekonomin hänger allt samman. Vi har en för liten industrisektor, en för liten konkurrensutsatt sektor i Sverige, och det beror bl.a. på att vi historiskt sett, kanske ännu mer under 1960—1970-talen än nu, har tenderat att låta bostadsinvesteringar tränga ut industriinvesteringar. Regionalt har bostadssubventionerna mycket negativa effekter. Under de senaste åren har byggandet koncentrerats till storstäderna. En stor del av byggandet i storstäderna behöver inga subventioner, utan där klarar man lätt sina egna kostnader. Låt mig ta paradexemplet med bostadsrätter centralt i storstadsregionerna. Säg att det nu produceras ungefär 4 000 bostadsrätter här i Stockholm på i genomsnitt 70 m? och att de kostar ungefär 600 000 att bygga. Staten betalar då åtminstone hälften, 300 000, genom subventionssystemet, genom räntesubventionerna. I år kommer 4 000 hushåll som står längst fram i kön att få denna gåva av staten. Men det räcker inte med det, därför att marknaden kommer att skänka dem ännu mer. Låt mig som konkret exempel ta det område som HSB byggde i Hammarbyhamnen i södra Stockholm för fyra fem år sedan. Då låg insatserna på 60 000—80 000 kr., och i dag säljs de till mer än tiodubbla värdet — sannolikt får man ut 1 miljon. Jag kan inte undgå att ställa frågan till mina partivänner, kanske i första hand till bostadsutskottets talesman Oskar Lindkvist, en gammal HSB-man: Är detta verkligen en rimlig politik? Är det så här social bostadspolitik skall se ut? Nej, bostadsstödet måste regionaliseras och främst ges där det behövs. De totala subventionerna måste minska. Vi måste se till att ränteavdragen begränsas. Vi gick en inte obetydlig del av den vägen genom den underbara natten, men bostadsutskottet tycks ha svårt att se några problem — från det hållet kommer inga förslag till lösningar. I finansdepartementet är man litet mer alert och sansad, och den kombination som nu skisseras i kompletteringspropositionen av en måttlig men dock sänkning av marginalskatterna och en oförändrad brytpunkt är åtminstone ett steg i rätt riktning mot en viss begränsning av avdragsrätten. Denna punkt är oerhört viktig,därför att utan en viss avdragsbegränsning är det svårt att föra en effektiv bostadspolitik. De två huvudsakliga subventionsformerna i subventionssystemet är kommunicerande kärl. Om ränteavdragen minskas finns det också möjligheter att minska de direkta räntesubventionerna. Okej — detta leder naturligtvis på halvårslång sikt till en viss press uppåt på hyresnivån. Men det väsentliga är att den glidningen uppåt av hyrorna i framför allt de attraktiva områdena, i storstadsregionerna, kommer att skapa överskott i bostadsbeståndet. Den som inbillar sig att de nuvarande problemen kan lösas enbart genom en satsning på nyproduktion tar miste. Agne Hansson gav här i dag ett mycket fint exempel på ett felaktigt resonemang. Han prisade centerns förslag om 150 miljoner till ungdomsbostäder. Men det hjälper praktiskt taget inte alls. Varför? Jo, därför att det finns ett bestånd på över 3 miljoner lägenheter. Nyproduktionen är fullständigt marginell — den är även brutto räknat knappt 1 96. Vad vi än gör med det lilla inkrementet, den ynka halva eller enda procenten, kommer det aldrig att lösa det grundläggande problemet, som består i: Efter vilka principer skall beståndet, de 3 miljoner lägenheterna, fördelas? Det är här som de allmännyttiga bostadsföretagen bör aktiveras. Vi skall ha fullständigt klart för oss, att den politik som jag förordar gynnar allmännyttan. Den blir starkare och kan skapa överskott i beståndet, som sedan kan användas för att subventionera nyproduktionen. Allmännyttan är en utmärkt produktionsoch förvaltningsform. Det är bara det att den har använts på ett halvdant och taffligt sätt, därför att man inte har skärpt sig och följt ordentliga, ekonomiska principer. Det är därför som allmännyttan är svag och håller på att slås ut alldeles i onödan. Vad blir då den stora vinsten av att följa den väg jag förordar? Jo, den stora vinsten blir naturligtvis att bostadsbeståndet kommer att utnyttjas mycket bättre och mer effektivt. Konsumenterna har möjlighet att välja — deras preferenser slår igenom. Det är klart att vissa måste flytta ut ur innerstadslägenheter, men de som gör det föredrar oftast annan form av konsumtion. Däremot kommer allmännyttan att bli vinnare. Men hur går det då för de privata fastighetsägarna? Om hyrorna nu glider upp under en femeller tioårsperiod realt sett, kommer då inte de privata fastighetsägarna att gynnas? Jo, om man ingenting gör. Men nu är det så behändigt beskaffat att bostäder ligger där de ligger, och ingenting är enklare än att ta ut en särskild lägenhetsskatt av de privata fastighetsägarna. När den private fastighetsägaren sänder ut hyresavin till hyresgästen kan han specificera vad som är hyran för bostaden, grundhyran som täcker hans kostnader, och därtill kommer x kronor i lägenhetsskatt, som han har att leverera in till statskassan. Hur går det då för vissa andra grupper? Det kan vara intressant att se på fördelningseffekterna av mina förslag. Hur går det för de gamla bostadsrättsinnehavarna? Ja, för dem som bor i sina bostadsrätter är det tämligen likgiltigt — de bor bara kvar där. Deras kostnader kanske kan påverkas litet, men sannolikt inte särskilt mycket. Men det finns grupper som förlorar. De som med hjälp av mygel, nepotism eller favoritskap har myglat till sig de åtråvärda innerstadslägenheterna förlorar. De förlorar därför att de får höjda hyror, men de förlorar också därför att deras kapitalvinster smälter samman. Ingen enda deltagare i dagens bostadsdebatt har andats något om hur saker och ting i verkligheten förhåller sig. Ingen har talat om, att ifall en bostadsrätt i Stockholms innerstad kostar 1 miljon, så kostar en hyresrätt 30-40 20 av den summan. Man kan inte sälja hyresrätter rakt av, men det är fullständigt lagligt att byta en hyresrätt mot en villa eller en bostadsrätt. Om det värderade utskottets ledamöter någonsin läser bostadsannonserna, så kanske de kan få en uppfattning om hur det går till och hur verkligheten ser ut. Med mitt system kommer de här kapitalvinsterna att smälta bort. De som har köpt nya dyra bostadsrätter eller de som på andrahandsmarknaden har köpt dyra bostadsrätter löper också en risk. Det väsentliga med mitt system är att när hyrorna släpps upp och vi får mer av jämvikt, mer av marknadsprissättning, kommer förstås bostadsrätternas pris, som har inflaterats, att sjunka. Vi skall ha fullständigt klart för oss en annan sak också — att de miljonbelopp som bostadsrätterna i dag kostar i Stockholm är inte ett verk av några ondskefulla spekulanter, utan det är ett verk av den bostadspolitik som bedrivs i landet. Vi har ett kösystem. Vi förbjuder människor, även om de har betalningsvilja, att skaffa sig en hyresrätt. Vi ransonerar i stället. Men vi lever trots allt i en marknadsekonomi, som vi aldrig kan stänga ute från bostadsmarknaden — det vore en illusion. Vad händer då? Ja, efterfrågan styrs naturligtvis över dit där den kan få utlopp, dvs. till bostadsrätterna. Anledningen till att priserna på bostadsrätter pressas upp så fantastiskt som sker är en fullständigt logisk enkel följd av den bostadspolitik som herrarna och damerna i bostadsutskottet så vurmar för. Det är klart att mer av en fungerande marknad skulle ge stora välfärdsvinster. Ungdomarna utifrån landet som kommer hit är fullständigt chanslösa på bostadsmarknaden —i Malmö, i Göteborg eller här i Stockholm. Men hade vi mer av en fungerande marknad kunde de få utlopp för sina preferenser. Kanske valde man en mindre lägenhet till att börja med för att så småningom ta sig upp och komma in i systemet. Det är ju minst sagt befängt att gå till väga så som vi nu tycks rikta in oss på att göra och bygga nya dyra bostäder som just skall specialdestineras till ungdomar. Varför skall de som naturligen har den svagaste betalningsförmå gan ha de flottaste, dyraste, finaste bostäderna? Den typ av sentimentala slutsatser som den s.k. sociala bostadspolitiken ger upphov till upphör aldrig att förvåna mig. Så till slut en mer direkt politisk kommentar. Bostadspolitiken i vårt land har kört fast. De starka intressena — de stora byggföretagen, kooperationen, hyresgästsidan — ser till att inget händer. Det är de som kapar åt sig de stora lotterivinsterna, det är de som vill att det nuvarande systemet skall bestå. Och vi socialdemokrater har hittills riktat in oss på att stödja särintressena. De borgerliga saknar kraft och förmåga till förändringar. Moderaterna är som vanligt destruktiva, med sitt helt besinningslösa försvar för den fulla avdragsrätten — den som är en väsentlig orsak till den alltför stora bostadskonsumtionen, den alltför lilla konkurrensutsatta sektorn etc. De övriga borgerliga partierna tycks inte kunna kravla sig upp ur de diken där de har trillat ner. Centern tycker man annars borde kunna ha ett visst förstånd, åtminstone när det gäller de regionala aspekterna. Det är egendomligt att centerpartisterna inte inser att bostadssubventionerna fullständigt sopar undan effekterna av de regionala insatser som vi försöker göra. 3-4 miljarder pumpar vi in i Stockholmsregionen varje år i bostadssubventioner. Hur mycket lägger vi ut på Bergslagspaketen? Hur mycket får glesbygden? Och vpk! Ja, vpk är i bostadsfrågan ett djupt konservativt parti och vill i praktiken över huvud taget inte ändra någonting. Men medan vi står och debatterar i denna kammare finns verkligheten utanför fönstren. Och den som driver linjen att verkligheten är vår största fiende driver en linje som i längden är fullständigt ohållbar. På kort sikt, ärade ledamöter, tror jag inte vi skall hoppas på någon förändring. Men det nuvarande systemet är ohållbart i ett längre förlopp. Kraven på förändring kommer kanske inte främst att resas av våra bostadspolitiker, men förr eller senare pressas kraven fram på grund av de ekonomiska realiteterna. I väntan på fruktbara alternativ, herr talman, får vi tills vidare nöja oss med att peka på vilka de verkliga problemen är och vilka alternativ som trots allt existerar.

Herr talman! Jag hade faktiskt inte tänkt gå upp mera i denna debatt, men jag kan inte låta bli att göra det efter Bo Söderstens anförande. Han för ett bestickande resonemang och ger i stora delar en riktig beskrivning av situationen och av eländet på bostadsmarknaden, ett resonemang som jag helt kan ansluta mig till. Man löser emellertid inte, med aldrig så stora minskningar av samhällets bostadssubventioner, de här problemen. En successiv omfördelning av subventionerna måste enligt min uppfattning också komma till stånd. Men att kraftigt minska subventionerna skulle innebära att i precis samma takt som man minskar och avvecklar subventionerna kommer svårigheterna att öka för dem som bäst behöver samhällets bostadsstöd. Detta är ju ett faktum. Så ser verkligheten ut enligt min mening — detta säger jag mot bakgrund av de erfarenheter jag har och med kännedom om hur det hela fungerar. Nu är det faktiskt på det sättet att bostadssubventionerna här i landet realt sett inte har ökat. Om vi tittar på den närmast föregående femårsperioden, från 1987 och bakåt, finner vi att de t.o.m. har minskat något realt sett. Jag håller mig nu till de siffror som fanns redovisade t.o.m. 1987. Hyrorna har däremot stigit mera än den allmänna prisnivån har gjort. Och varje inskränkning av det samhällsstöd till bostadssektorn som direkt gagnar människornas boende och framför allt gagnar de människor som har det sämst ställt skulle få negativa effekter. Sedan kan jag hålla med Bo Södersten om att det behöver göras åtskilligt för att rätta till den bostadspolitik som i stora delar har gått snett i samhället. Jag håller med honom i beskrivningarna om vilka som har gjort de stora vinsterna och tjänat på detta, men jag anser att Bo Södersten är fel ute om han tror att man i ett slag och genom kraftiga ingrepp i form av avveckling av statliga subventioner skulle komma till rätta med de här problemen.
Herr talman! Från moderata utgångspunkter är det lätt att instämma i mycket av den analys som Bo Södersten gjorde av den s.k. sociala bostadspolitiken. Han berörde bl.a. de höga subventionerna och sade t.ex. att mer av fungerande marknad skulle ge stora välfärdsvinster. Det är precis vad vi brukar hävda i bostadsdebatten, och det är därför vi vill motverka de regleringar och subventioner som socialdemokraterna gång på gång föreslår. Därför blir jag litet förvånad när han säger att vi för en destruktiv politik. Det var möjligen kopplat till vad han kallade för vårt besinningslösa försvar av den fulla avdragsrätten. Bo Södersten vet naturligtvis att avdragsrätten är betydelsefull i det högskattesamhälle som vi lever i och med den inflation som vi har. Om man genomförde moderaternas förslag till skattesänkningar skulle naturligtvis avdragsrätten minska mycket kraftigt i betydelse.

Herr talman! Tore Claeson sade inte något nytt i sak utan bara sådant som vi hört många gånger tidigare. Låt mig bara påminna om att den väsentliga frågan är: Skall vi ha en nyorientering eller skall vi inte? Det är klart att en nyorientering kommer att ta sin tid. Folk måste få tid att anpassa sig. Men om vi minskar avdragsrätten och om vi samtidigt minskar räntesubventionerna får vi till att börja med en sundare samhällsekonomi. Det är klart att detta kommer att drabba någon, det kan man inte komma ifrån. Men det kommer också att gynna väldigt många. Ta t.ex. bostadsrättsinnehavarna. Det går inte, Tore Claeson, att både äta upp kakan och ha den kvar. Tore Claeson får bestämma sig. Antingen skall han föra en politik av en typ som verkligen ser till att bostadsrätterna sjunker i pris — det har jag visat — eller också gå på i de gamla galoscherna, men då kommer utvecklingen på detta område enbart att förvärras. Så till Ingela Gardner. Hon försöker här ta en enkel poäng och framträder med en viss oskuld, men vilken linje är det som moderaterna driver och kommer att driva? Vi står nu inför en valrörelse. Vilken linje kommer moderaterna att driva som den enda betydelsefulla i bostadsfrågor? Jo, ni kommer att fullständigt hänsynslöst piska upp stämningen hos villaägarna så mycket ni kan och hota dem med olika former av avdragsbegränsningar och Prot. 1987/88:110 annat som kan komma. Era vänner på den borgerliga kanten kommer inte att 28 april 1988 kunna stå emot. De kommer att ramla som käglor. Och nya löften kommer att ställas ut som binder upp oss. Det är därför jag kallar er politik destruktiv. I valet mellan att ta partipolitiska poäng och att driva en rimlig, sund, samhällsekonomisk linje tvekar ni inte ett ögonblick att sätta partinitet före förnuftet. Det är däri, Ingela Gardner, som destruktiviteten ligger.
Herr talman! Mycket kort. Jag blev faktiskt litet besviken på Bo Södersten när han sade att Tore Claeson får föra en politik som innebär att man skall ändra på förhållandena med bostadsrätter. Han tog ett sådant exempel. Jag tror att Bo Södersten väl känner till att vpk sedan länge har slagits för en sådan politik på detta område som skulle ha inneburit att man inte haft denna fruktansvärda situation som man har då det gäller exempelvis bostadsrätterna. Vi har också i år och så sent som för en vecka sedan, då vi diskuterade denna fråga i kammaren, upprepat vårt krav om att återinföra priskontroll, hembud och möjlighet till prisprövning då det gäller bostadsrätterna som ett led i vår politik. Vi har också diskuterat frågan om att differentiera bostadssubventionerna för bostadsrätter. Man borde begränsa möjligheterna att tillskapa nya bostadsrätter och begränsa omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter mot bakgrund av den situation som jag tycker Bo Södersten så riktigt beskrev i sitt första anförande. Jag har med detta bara velat säga att vi faktiskt, så gott vi nu kan, med utgångspunkt från vårt bostadspolitiska program försöker verka för en sådan politik som är ägnad att nå de syften som också Bo Södersten efterlyser.
Herr talman! Bo Södersten anklagar oss för att vi kommer att, som han uttrycker det, piska upp stämningen i valrörelsen genom att hota villaägarna med att deras avdragsmöjligheter är i fara. Det ordvalet får naturligtvis stå för Bo Södersten själv. Vi kommer naturligtvis att stå kvar vid kravet på avdragsrätt för villaräntorna, och jag anser att vi skall börja i en annan ände. Vi skall börja med att sänka marginalskatterna och det totala skattetrycket. Då blir också avdragsrätten mindre värd. Men att börja med att begränsa avdragsrätten samtidigt som man behåller ett högt skattetryck — det kan inte gagna en god och social bostadspolitik.

Herr talman! De här båda senaste inläggen är mycket intressanta och belysande. De visar från två konträra utgångspunkter vart önsketänkande och brist på realism leder. Tore Claeson vill slå vakt om allmännyttan. Det vill jag också. Men jag pekar på konkreta medel och vägar genom vilka allmännyttan naturligen blir starkare, genom vilka priserna på bostadsrätter naturligen sjunker och genom vilka man går i rätt riktning.

Vägen till helvetet, Tore Claeson, är stenlagd med goda avsikter. Ingela Gardner försöker också, kanske utan att hon riktigt inser det, att blanda bort korten. Det är hopplöst att föra en vettig skattepolitik, det är omöjligt att föra en sund bostadspolitik, om vi inte gör någonting åt avdragsrätten. Det är först om vi gör någonting åt avdragsrätten, om vi breddar skattebasen, som vi också kan sänka marginalskatterna. Men ni vill som vanligt ha enbart marginalskattesänkningar, som naturligtvis gynnar höginkomsttagarna. Dessutom vill ni ha en fullständigt ograverad avdragsrätt, som också gynnar höginkomsttagarna. Den ekvationen går bara inte ihop! Sedan får vi, varefter månaderna går och vi närmare oss den 18 september, se vilka som kommer att driva hatkampanjer, vilka som med varje till buds stående medel kommer att piska upp stämningarna och utnyttja det här för egoistiska, partitaktiska syften. Jag är övertygad om att det är just det parti som Ingela Gardner tillhör som kommer att göra det.

Herr talman! Bo Södersten ställde en fråga till Oskar Lindkvist. Oskar Lindkvist och jag spelar med i samma lag - ibland gör även Bo Södersten det, men i det här fallet är han på helt fel planhalva, och kanske han också borde vara utvisad. Vad Bo Södersten inte har förstått när det gäller den socialdemokratiska bostadspolitiken är att den skall fungera generellt. Det sitter ett gäng ungdomar på läktaren. De kanske är härifrån Stockholm. De kanske står i kö hos bostadsförmedlingen här i Stockholm och vill ha en bostad i Stockholms innerstad. De kanske inte har några ränteavdrag. När Bo Södersten talar om verkligheten får man intrycket att alla människor i vårt samhälle har ränteavdrag. Men många av mina kompisar och många av de ungdomar jag träffar har inga ränteavdrag. Hur skulle de ungdomar som står i bostadsförmedlingens kö över huvud taget ha råd att bo i Stockholm, om man slopade subventionerna? Hela deras lön efter skatt skulle då gå åt till att betala bostaden; de skulle inte ha råd att äta. Den socialdemokratiska bostadspolitiken går ut på att det skall vara lika över hela landet. Man skall inte särbehandla ungdomar som bor i Stockholm jämfört med andra människor. Vad Bo Södersten inte säger är vilken verklighet man kommer att stöta på om man följer Bo Söderstens recept. Det finns nämligen i stort sett inte några familjer med normala inkomster som då skulle kunna bo i ett område som Stockholms innerstad. Det kan de kanske i dag, även om det också förekommer avarter när det gäller spekulation och annat. De kan gå till Oskar Lindkvists HSB och ställa sig i bosparkö och kanske få sig en bostad i HSB. Det hade inte varit möjligt om det inte funnits en socialdemokratisk bostadspolitik i botten. Det är klart att det går åt mycket pengar ur statskassan till bostadssubventioner. Men vitsen med socialdemokratisk bostadspolitik är att den är generell och att den syftar till att alla grupper skall ha möjligheter att få en bra bostad. Om det sedan handlar om människor som är rika får man naturligtvis, med utgångspunkt i skattesystemet, se till att de betalar skatt efter bärkraft. Men socialdemokratisk bostadspolitik handlar om att man skall ha likvärdiga villkor i Bergslagen och i Stockholm. Sedan måste jag också påpeka att det här i landet finns allmännyttiga bostadsföretag som fungerar alldeles utmärkt men som Bo Södersten sade hade skött det här taffligt. Det är klart att det kan finnas brister på sina håll i allmännyttan. Men rent allmänt kan man säga att de allmännyttiga bostadsföretagen har en bra bostadspolitik; de har bra bostäder i bra områden. Man kan naturligtvis diskutera teorier. Men när man lyssnade till Bo Södersten fick man intrycket att den enda som begrep någonting av verkligheten var Bo Södersten. Det är naturligtvis inte så. Den socialdemokratiska bostadspolitiken — som kommer till uttryck i det här betänkandet — har utformats på partikongresser och i olika grupper. Det är socialdemokratins styrka — även om det finns många organisationer — att vi bedriver en bred diskussion kring de här frågorna. Därefter lägger vi fast politiken, och sedan försöker vi genomföra den i praktisk handling i kommuner eller där vi befinner oss. Oskar Lindkvist och jag deltog i FN:s generalförsamling i höstas. När vi kom till Manhattan funderade jag över varför det inte finns några barn där. Jo, det beror naturligtvis på att marknaden där fungerar så som Bo Södersten vill — man tar ut så mycket i hyra som det kostar. Det betyder att det inte finns några normalinkomsttagare som kan bo där, utom i något ruckel i Harlem där det inte repareras, osv. Jag tycker det finns anledning att säga det här. Även om Bo Södersten tycker att bostadsutskottets ledamöter hade en dålig dag när utskottet behandlade hans motion vill jag påstå att vi har en bred majoritet för den politik som socialdemokraterna här står för. När det här talas om att man skall minska subventionerna samtidigt som man minskar rätten till avdrag och annat tycker jag det är angeläget att påpeka att normala inkomsttagare, som jag umgås med, inte har några speciella avdrag. Med tillämpning av Bo Söderstens modell skulle de över huvud taget inte ha råd att ha en modern bostad.

Herr talman! Bo Södersten har dömt ut i tur och ordning byggföretagen, kooperationen och hyresgäströrelsen — de slår vakt om systemet. Han har vidare dömt ut vpk som djupt konservativt. Han har också dömt ut de borgerliga, som enligt hans uppfattning saknar kraft och förmåga. Kvar finns nu bara Bo Södersten. Arbetarrörelsen har alltid haft bekymmer med sina professorer. Deras lärdom går ofta över i rituella matematiska övningar. Bo Södersten har här visat upp hur man kan räkna, tänka och lägga samman efter en filosofi som icke har någon som helst kontakt med de sociala värderingar som finns inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Bo Södersten hävdar att de som bor i Stockholms innerstad inte skall ha några subventioner — dem skall de ha som bor i Bergslagen. Då frågar man sig naturligtvis i Stockholm: Om nu stockholmarna inte skall få några subventioner, och om vi i Stockholm bestämmer oss för att i stället här behålla de pengar med vilka vi deltar i uppbyggnaden av de regionala aktiviteterna ute i landet — hur går det då med Bergslagen? Hur går det över huvud taget om var och en drar en gräns kring sitt eget revir? Det som har sårat mig mest, herr talman, är inte Bo Söderstens utläggningar. Jag hoppas att de så småningom kommer att tunnas ut och förflyktigas i tomma intet. Det som sårar mig mest i det inlägg som vi har lyssnat till ftån Bo Södersten är hans påstående att subventionerna är alldeles för stora. Jag frågar: För vem är subventionerna för stora — för metallarbetaren i Stockholm eller för den som arbetar inom handeln, livsmedelsarbetaren? Är det dessa grupper Bo Södersten tänker på när han säger att subventionerna är för stora? En annan sak som minst sagt retar mig litet grand är Bo Söderstens uttalande att vi behöver få en sundare samhällsekonomi, vilket jag i och för sig instämmer i. Men han gör tillägget: Kanske drabbar det någon. Då frågar jag: Vem är denne ”någon”? Vem är det som drabbas av en politik som avlägsnar det arbetande folket från de rättigheter som är ett av de mest markerade inslagen i socialdemokratisk bostadspolitik? Jag medger att man på andra punkter kan diskutera det lyft av frågan som bevisligen var ett resultat av Bo Söderstens inhopp i debatten. Jag tyckte att det var mycket intressant att lyssna på debatten, men slutsatserna skrämmer mig. Det var ju ganska märkligt att Bo Södersten inledde med att säga att man i bostadsutskottet inte tycks fatta vad man sysslar med. Eftersom inte representanter från något parti fattar, inte heller representanter för de uppräknade organisationerna, är det uppenbarligen bara Bo Södersten som återstår. Det skulle vara intressant att veta om Bo Södersten möjligen tror att vi i bostadsutskottet och i riksdagen för en politik som vi har hittat på alldeles själva. Lennart Nilsson har beskrivit hur vi arbetar inom socialdemokratin. Det här är ett resultat av de många organisationernas och medlemmarnas sätt att påverka bostadspolitiken. Valet kastar tydligen sina skuggor framför sig — Ingela Gardner försökte tydligen hänga på Bo Söderstens vagn — och jag kom att erinra mig att en bekant för en tid sedan besökte Bankmannaföreningens konferens i Stockholm. Där hade han lyssnat till professor Bo Södersten. Det anförande som hölls där fick så småningom väldigt många supportrar. Nästan alla nickade instämmande till Bo Söderstens uppläggning av sitt anförande, som gissningsvis var identiskt med det anförande som Bo Södersten har hållit här i dag. Hur skulle det vara om Bo Södersten på upploppet av sin riksdagsmannabana i stället ville hjälpa till med sin kapacitet, för en sådan har han obestridligen, att värna om den sociala bostadspolitiken — den som är socialdemokraternas bostadspolitik?

Herr talman! Oskar Lindkvist säger att jag dömer ut de stora byggföretagen. Ja, jag ömmar inte särskilt för dem. Vidare säger han att jag dömer ut bostadskooperationen och hyresgäströrelsen. Nej, jag säger bara att de företräder sina specifika intressen, men det finns ingen anledning för oss att ställa upp enbart för dem. Vi bör i stället ställa upp för en riktig social bostadspolitik, och det är det som jag försöker att göra med mina inlägg här och mina arbeten beträffande bostadsekonomin som jag började med på 60-talet. Oskar Lindkvist tycker att det är förskräckligt att jag säger att bostadssubventionerna är för stora. Han frågar var man skall dra ned på dem. Vi har redan varit inne på skattesidan. Men vi skall också dra ned subventionerna till bostadskooperationen i Storstockholm, Oskar Lindkvists eget lilla skötebarn. I år skall det bli 4 000 bostadsrätter här i Stockholm. Alla dessa kommer att byggas utan en enda kronas subvention. Vi behöver kanske inte gå fullt så långt, men vi bör gradvis regionalisera bostadsstödet och inte slänga in subventioner, där marknaden ändå kommer att se till att investeringarna genomförs. Att driva dagens linje är ju det verkliga slöseriet. Oskar Lindkvist noterade att jag sade att någon naturligtvis kommer att drabbas — och jag har en specificerad indelning i grupper. Det är klart att det kommer att ske, men det intressanta i dag är ju att de stora beloppen, de 32 miljarder kronor som vi slänger ut i form av avdragsrätter och direkta räntesubventioner, saknar fördelningspolitisk profil. Det är bara det att Oskar Lindkvist inte har satt sig in i den litteratur och de undersökningar som finns. Vi kan dra ned utan skadeverkningar, eftersom det är de bäst ställda som får betala den största delen av de pengarna. Sedan kan vi möjligen få medel över när vi i samband därmed sanerar samhällsekonomin, kanske för att kunna satsa ökade medel på direkta bostadsbidrag. Det är nämligen i dag den enda subventionen som fördelningsmässigt kan försvaras. Det är dock en mindre del av det hela. Oskar Lindkvist vill försöka värja sig. Han vill inte ha någon debatt om bostadspolitiken, och det var sannerligen inte heller mycket till debatt tidigare i dag. Det tror jag att vi kan hålla med om. Men Oskar Lindkvists sentimentalitet löser aldrig några problem. Jag fick aldrig svar på frågan: Skall vi först skänka de här HSB-vännerna, förstagångsinnehavarna av de nya bostadsrätterna, 300 000-400 000 kr. i statlig subvention för att sedan, till följd av effekterna av vår bostadspolitik, skänka dem ytterligare några hundratal tusen? Oskar Lindkvist måste väl känna till vilken insats lägenheterna i Hammarbyhamnen betingade, för att ta ett exempel. Detsamma gäller de lägenheter som kommer att byggas i Storstockholm i år. Sedan skall vi komma ihåg vad de säljs till på marknaden. Inte ens Oskar Lindkvist kan väl helt stänga ute verkligheten. Någon liten anknytning måste väl ändå finnas. Ja, sedan tror jag inte att vi har så särdeles mycket att hämta från de borgerliga partierna. Jag tror inte heller att vi har någonting att hämta från vpk. Som vanligt måste den fruktbara diskussionen föras inom vårt eget parti, och det är precis det som vi gör här. Det är möjligt att jag har rätt, att Oskar Lindkvist har rätt eller att det riktiga ligger någonstans mitt emellan. Vem vet. Men det är de större sociala krafterna, realiteterna, som kommer att styra utvecklingen. Och det är ingalunda så, att jag är ensam inom det socialdemokratiska partiet. Folk i finansdepartementet exempelvis har mycket större förståelse för den linje som jag driver än för den konservatism som präglar företrädarna i bostadsutskottet.

Herr talman! Det var nu något mera försonliga tongångar än i Bo Söderstens första inlägg. Han säger att han vill föra en riktig social bostadspolitik. Det är det vi gör inom socialdemokratin, men denna sociala bostadspolitik utformas i organisationslivet. Hela denna rad av duktigt organisationsfolk — fackligt, kooperativt och politiskt aktiva — som ägnar lång tid åt att hjälpa till att utforma den sociala bostadspolitiken är för mig verklighetens folk. Det är deras problem det gäller, och vår uppgift är att tillsammans med dem ge människor plats på den svenska bostadsmarknaden. Bo Södersten säger att han började på 60-talet att diskutera de här frågorna. Först när han är på upploppet av sin riksdagsmannabana går han in i den bostadspolitiska debatten i riksdagen. Han säger nu att HSB är Oskars eget lilla skötebarn. Jag är medlem i HSB som många här, men den bild av bostadskooperationen som Södersten ger känner jag inte igen. Dem som jag känner igen i HSB-rörelsen är de människor som flyttar in och bor i sina lägenheter, bildar familj och får barn där, utvecklas där och åldras där. De skaffar sig en bostadskooperativ lägenhet för att de skall bo där. De har ingen avsikt att ge sig ut på marknaden och tjäna pengar, utan deras avsikt är att bo i sin lägenhet. Eftersom Södersten ställde en särskild fråga om Södra Hammarbyhamnen i Stockholm, måste jag medge att det finns medlemmar som efter en ganska kort tid säljer sina lägenheter. Låt mig nämna Reimersholme — jag vill minnas att Bo Södersten bodde där en mycket kort tid. Det är sådana medlemmar som skapar ett lyft när de säljer sina lägenheter, men det är inte de medlemmarna som vi slår vakt om utan det är om dem som skaffar sig en lägenhet för att bo kvar där och utvecklas där. Södersten klagade på att jag inte vill diskutera bostadspolitiken. Jo, det är precis det jag vill. Men jag är van vid att diskutera den med folk som har en social känsla för vad bostaden betyder för alla människor. Den känslan har Bo Södersten hittills inte utvecklat i den här debatten.

Herr talman! Jag tror trots allt att den här diskussionen är ganska nyttig. Oskar Lindkvist vill gärna få det till att jag skulle anfalla allmännyttan eller bostadskooperationen. Så är det inte alls. Jag har visat på vägar genom vilka allmännyttan kan aktiveras och få en mycket starkare ställning än den har i dag. Vad bostadskooperationen beträffar har jag sagt att det är fullständigt onödigt att ge de stora subventioner till bostadsrätter i tätorterna som man i dag ger. Det är klart att HSB vill ha dem. Att bostadskooperationen generellt vill ha dem är en självklarhet. Vem vill avvara sina privilegier, sina subsidier? Vad jag säger är att de i dag fungerar dåligt. Det vore bra om vi kunde minska dem. Jag tycker helt enkelt att på dagens bostadspolitik har bostadskooperationen alltför stort inflytande. Det är egentligen särintressena som styr politiken, inte allmänintresset, och det går ut över svaga grupper, t.ex. ungdomar som kommer hit. De har ingen chans att hamna längst fram i någon HSB-kö. Skulle vi se efter vilka principer lägenheter fördelas, framför allt vilka som i realiteten får de kooperativa bostadsrätterna, tror jag nog att vi skulle få en bild av verkligheten som inte är särskilt vacker alla gånger. Det är därför vi måste fortsätta att föra den här diskussionen. Vi är inne i en återvändsgränd. Vi satsar i år 38 miljarder på bostadssubventioner till en mogen marknad. Vi vet att kurvan obönhörligen kommer att skjuta i höjden, samtidigt som vi har en för liten konkurrensutsatt sektor, samtidigt som vi skall ut och låna 15 miljarder, till hälften av subventionerna. Vi är många inom socialdemokratin som är medvetna om att kursen måste läggas om. Men visst finns det också hos oss många som är konservativa, som vill köra i de gamla hjulspåren, som inte vill låtsas om att det finns problem, som tror att de fantastiskt upptrissade priserna på bostadsrätter i storstadsregionerna beror på några onda tanter och farbröder eller på några individer som är skumma, när det i själva verket är systemet som skapar dem. Lägger vi om bostadspolitiken i den riktning dit jag vill, då kommer också priserna på bostadsrätter att dala, och det är en fin effekt.
Herr talman! Nu tycker jag att det har blivit ett resonemang som är mera begripligt, och jag uppfattar utvecklingen av vårt samtal som en mycket klar reträtt från Bo Söderstens sida. Det är klart att vi är intresserade av vår samhällsekonomi. Det är klart att vi vet att vi inte kan öka subventionerna till bostadsbyggandet. Vad jag pratar om är att om två personer i Stockholm söker lägenhet, en i allmännyttan och en i bostadskooperationen och de har samma utgångsläge, skall de också ha samma möjligheter att få den subvention till bostaden som ingår i den socialdemokratiska bostadspolitiken. Jag tycker att det är självklart. Jag tycker att det är demokrati, att det är rättvist, att det måste vara så, om man nu menar allvar med en solidarisk bostadspolitik. Ungdomen har ingen chans, säger Södersten. Varför har den inte det? Att ungdomen inte skulle ha någon chans, fattar jag inte. Ungdomar har lika stor chans som alla andra. Vi är massor av föräldrar i Stockholm som mycket tidigt lät våra barn gå in i exempelvis HSB och bostadsspara där under hela sin uppväxt och ungdom. På måndag skall jag ta med mig en fullmakt som jag har fått av min yngsta son och gå upp till HSB i Stockholm för att teckna en lägenhet åt honom som han har fått i kraft av ett 24-årigt medlemskap. Det skall jag göra eftersom han själv arbetar i Tyskland. Jag tror att det är väldigt nyttigt att sparandet kommer in i bilden, och nu har regeringen också aviserat ett bosparande som jag tror kommer att ha mycket stor betydelse för ungdomarna när det gäller att tidigt sikta in sig på behovet av en bostad. Vad jag tror att Bo Södersten har fallit offer för är att han har gjort bostadspolitiken till matematik. Men det är ingen matematik. Bostadspolitiken är en social fråga, och där kan våra ståndpunkter inte förenas.
Herr talman! Det är inte alls fråga om matematik, utan det är fråga om väldigt påtagliga sociala realiteter. Var och en som vill se verkligheten inser juatt utvecklingen har många många drag som är fullständigt oacceptabla. Vi kan enbart vrida den i rätt riktning genom en omläggning av politiken. Det är ganska typiskt att det är ungdomar från medvetna, ofta välplacerade familjer som ser till att de hamnar i köer hos HSB och andra bostadsföretag. Det gör inte de ungdomar som kommer utifrån landet och som kanske tvingats flytta till en storstadsregion därför att de inte hittar jobb på hemorterna. Jag vill alltså hålla fast vid det som jag redan tidigare sagt. Vi har ett system som är oerhört slösaktigt och som vi inte kommer att ha råd med. Vi har ett system som i allt väsentligt gynnar de starka. Bostadssubventionerna är inte fördelningsmässigt rätt konstruerade. Men om vi lägger om systemet kan vi få resurser att verkligen stödja de svaga grupper som i dag inte har några starka organisationer som talar för dem. Sveriges befolkning omfattar betydligt fler än dem som råkar ha fått en bostadsrätt i en storstadsregion eller myglat till sig en innerstadslägenhet. Det är en minoritet som tar emot lotterivinsterna, som tar emot de stora fördelarna. Den sociala bostadspolitiken skall inte slå vakt om den privilegierade minoriteten. Den skall i stället se till att det är de breda lagren som får stöd, och att de får stödet i rimliga samhällsekonomiska former.

Herr talman! Det har varit en i långa stycken intressant bostadsdebatt vi haft i dag. Här på sluttampen har det varit särskilt intressant. Vi har fått bevittna ett totalt socialdemokratiskt inbördeskrig. Enligt Lennart Nilsson borde Bo Södersten ha utvisats. Han säger tydligen saker som man inte får säga när man är socialdemokrat. Herr talman! De nyansskillnader som finns på den borgerliga sidan är närmast mikroskopiska när man jämför med den avgrundsdjupa skiljaktighet som finns inom socialdemokratin och som vi kunnat bevittna i dag. Det är, herr talman, något som är värt att notera.

Herr talman! Jag får också be om ursäkt för att jag förlänger debatten, men det är svårt att över huvud taget inte göra någon kommentar. Jag skall fatta mig kort och hålla mig till sakfrågornas springande punkter. Hans Gustafsson försöker att hävda att om principerna för prissättning på hyresrätter skulle ändras, skulle på något sätt den totala bostadsstocken demoleras eller inte utnyttjas. Detta är naturligtvis fullständigt nonsens. Själva kärnfrågan handlar om hur vi på bästa möjliga sätt skall fördela och använda den bostadsstock som finns att tillgå. Det är klart att detta går att åstadkomma genom jättelika subventioner som håller nere priset och som tvingar fram ransoneringsmoment, såsom volymbegränsningar, med betydande bostadsbrist i våra storstadsregioner som följd. Å andra sidan kan vi ha en något annorlunda prissättning genom att begränsa subventionerna. Enligt mitt sätt att resonera skulle det leda till ett mycket mer effektivt utnyttjande av bostadsstocken. Det kan väl inte råda någon större meningsskiljaktighet om att det är vad frågan gäller. En annan väldigt viktig fråga är frågan om bostadsstödets regionalisering. Bostadsministern förordar ett slags nominell enhetlighet som innebär att subventionerna skall vara lika stora överallt — i realiteten är de ju faktiskt större i storstadsregionerna, eftersom kostnaderna där är högre. Jag anser att mani stället skall relatera marknadsvärdet för en bostad till produktionskostnaden. Vi vet att vi inte helt i onödan skall ta till miljardbelopp i subventionen för de regioner där marknadsvärdet bär investeringskostnaden. Detta är en fundamental och fantastiskt viktig princip, och den går det inte att skoja bort. Den måste man försöka tänka igenom. Med denna formella enhetlighet, som i realiteten innebär djupt orättvisa subventioner som gynnar storstadsregionerna, får vi negativa effekter. Man trampar bara på när det gäller storstadsregionerna och ger stöd som inte alls behövs — stöd som medför starka negativa regionalekonomiska effekter. Bostadssubventionerna sköljer totalt bort effekterna av den regionalpolitik som man i ett slags välvilja samtidigt bedriver. Om vi inför en mer aktiv prissättning av den typ som jag har förordat, menar jag att allmännyttan kommer att förstärkas, vilket leder till att man kan föra en mycket mer aktiv politik än som förs i dag, då man trots allt är på defensiven och i långa stycken även går emot våra intressen. Enligt bostadsministern spelar det ingen roll vad det kostar. För fyra år sedan uppgick beloppet till 28 miljarder, i dag är det uppe i 38 miljarder, om fyra år kanske 48 miljarder och om några år är det kanske uppe i 70-80 miljarder. Det är en lättsam och sangvinisk attityd att inta för en bostadsminister. Vem vill inte ha jättelika subventioner till sitt eget fögderi? Min samhällsekonomiska syn och Hans Gustafssons tycks inte riktigt stämma överens. Även om man kraftigt har sanerat ekonomin i Sverige, saknar inte vårt land problem. Vi har tendenser till konstanta bytesbalansunderskott. Vi skall ändå ut och låna 15 miljarder i år, trots att svensk industri går för fullt och man inte kan klaga över konkurrenskraften. Det ser inte ut som om upplåningen kommer att uppgå till mindre belopp nästa år. Riksbanken har i dag tvingats att höja räntan, vilket knappast kan glädja en bostadsminister. Orsaken är naturligtvis att man måste strama åt penningpolitiken. Därför tror jag inte att denna sangviniska attityd i grunden håller. Om jag har läst kompletteringspropositionen och bilagorna — framför allt långtidsöversikterna — korrekt, är utvecklingen på just bostadsområdet någonting som mycket starkt oroar finansdepartementet. Det finns nog anledning till att hushålla. Det är självklart att om man gav 38 miljarder i subventioner till bilismen, skulle folk naturligtvis åka bil mycket mer än vad man gör i dag. Detta är ett avvägningsproblem, men vi kan inte enbart fortsätta i gamla hjulspår. Därför måste bostadspolitiken revideras.

Herr talman! Jag vill bara göra en kort precisering. De totala bostadssubventionerna uppgår till 32 miljarder. Nuvärdet för ett enda års subventioner till Stockholm är 3 miljarder.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 1987/88:11 behandlas ramar och anslag till byggnadsforskning och experimentbyggande. Moderata samlingspartiet har i en partimotion med anledning av förra årets forsknings proposition redogjort för sin principiella syn på frågor rörande grundforskning och sektorsforskning. Enligt motionen skall den forskning som bidrar till den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden bedrivas vid universitet och högskolor. Så bör det vara även i fråga om byggforskning. På det sättet kommer olika forskningsinsatser inom byggområdet att prövas mot varandra och prioriteras på samma sätt som forskning inom andra områden. Vi har därför föreslagit att medel skall föras över successivt från sektorsorganen, t.ex. byggforskningsrådet, till universitet och högskolor. På fem års sikt bör, enligt vår mening, byggforskningsrådet kunna avvecklas. Till följd av vårt förslag måste också verksamheten vid statens institut för byggnadsforskning ses över och förändras. Den grundforskning som institutet nu bedriver förs enligt förslaget över till universitet och högskolor. Institutet bör, enligt vår mening, i stället i ökad utsträckning kunna bedriva uppdragsforskning för byggbranschens och andra avnämares behov. Byggbranschen satsar mindre på forskning och utveckling än andra branscher. Statens prisoch kartellnämnd har som orsak till detta i rapporten Regleringen inom bostads-, livsmedelsoch transportområdena angivit att i en genomreglerad marknad som bostadsmarknaden minskar företagens behov och nytta av forskningsoch utvecklingsverksamhet. Därför kommer sådan verksamhet inte till stånd. Med färre regleringar och styråtgärder skulle även byggbranschen tvingas till en marknadsorienterad produktutveckling och inte, som i dag, en låneorienterad.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

Herr talman! Människor blir sjuka av att bo i en skrämmande hög andel av de hus som har byggts under de senare årtiondena. Det gäller en så hög andel som 30 Ze, har utskottet fått höra. Nya material används utan att vara tillräckligt testade. Ventilationen sköts på ett felaktigt sätt. En platta på marken fordrar ingående kunskap, om inte huset skall fuktskadas och mögla. Radonet måste ventileras bort. Förr var dessa problem mindre. Man använde naturmaterial. Det drog in i husen, och de ventilerade sig själva på ett primitivt sätt. Nu när energin har blivit dyrare — och även av andra anledningar — vill vi bygga på ett mer energihushållande sätt. Man vill också reparera sina hus så att energikostnaderna går ned. Det behövs ökade anslag till forskning och framför allt till praktiskt utvecklingsarbete. Det tänkande som skapade särskilda bostadsområden, skilda från olika verksamheter, har bidragit till att slita sönder de sociala nätverken. Människor har inte längre några praktiska uppgifter tillsammans där de bor. Anonymiteten och isoleringen är pressande för många. Människor bor i alltför stora enheter för att spontant kunna organisera sig som grannar. Hyresgäströrelsen arbetar för att minska dessa problem. Bostadsrättsföreningar för med sig gemensamma arbetsuppgifter, genom vilka man lär känna varandra. Genom att göra en del tillsammans minskar man också boendekostnaderna. Önskemålen växer att få bo med grannar men ändå med privatlivet skyddat. Och att få bo i hus som både är bekväma och billiga i drift och med god kvalitet och god resurshushållning. Man börjar inse att man behöver ha med sina grannar att göra för att en hemkänsla skall växa fram där man bor. Det behöver också hända något omkring ens hus. Barnen mår väl ay att se vuxna människor samverka, för att lära sig hur det är att vara vuxen. De älskar att få hjälp till och göra ”riktiga saker” tillsammans med de vuxna. Social forskning och aktionsforskning kan få till stånd en sådan bomiljö. De stora byggnadsföretagen börjar själva tänka i dessa banor, men det går trögt. Enskilda arkitekter och grupper av människor arbetar för ett ekologiskt och socialt genomtänkt byggande men har svårt att bli accepterade på samma villkor som storbyggarna. De har inte heller resurser att ta risker. Räddningen har ofta varit att gå till BFR och starta ett projekt. På så sätt har lån till experimentbyggande gjort en del framsynt byggande möjligt. Det är väsentligt att byggforskningsrådet får känna riksdagens förtroende och att tillräcklig medelstilldelning gör att verksamheten kan fortsätta och intensifieras på vissa angelägna områden. Det är också viktigt att byggforskningsinstitutet i Gävle får tillräckliga resurser, så att man i snabb takt kan tillsätta de professurer som har beslutats. Centern vill öka anslaget till SIB med 2 milj.kr. för att de aktuella professurerna skall kunna inrättas i snabbare takt än vad som annars är möjligt. Moderaternas inställning har jag svårt att förstå. Självfallet är högskolornas rent vetenskapliga arbete också av stor betydelse. Men det skulle vara en allvarlig försvagning av de framtidsinriktade, praktiska satsningarna på god bomiljö om byggforskningsrådet skulle avvecklas och hela den praktiska utvecklingen läggas över på de stora byggföretagen. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkande 11.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 1987/88:11 behandlas byggforskning och experimentbyggande. Regeringsförslaget tillstyrks ograverat, och fem reservationer finns fogade till betänkandet. I egenskap av utskottets och majoritetens talesman skall jag helt kort kommentera de aktuella reservationerna. I reservation 1 av moderaterna vill man ha en avveckling av byggforskningsrådet. Byggforskningsrådet spelar en utomordentligt viktig roll, framför allt i det långsiktiga perspektivet. Rådet finansieras via bostadsoch energidepartementet, och byggforskningens inriktning och organisation har nyligen lagts fast för de närmaste åren. Att i det läget följa motionärerna och reservanterna skulle betyda avbrott och inskränkningar och ge negativa reaktioner för byggbranschen totalt sett. Vi tror inte på den modell som reservanterna —- moderaterna — förordar, nämligen att grundforskningen skulle ske vid högskolor och universitet. Den samlade forskningsmodell som departementschefen förordar är en betydligt bättre och smidigare modell. Jag yrkar avslag på reservation 1. I sammanhanget bör kanske nämnas att det också finns motioner om att byggforskningsrådet skall utlokaliseras till Gävle resp. Karlskrona. Utskottet avstyrker motionerna i den delen. Vi finner inga skäl som talar för en omlokalisering. Reservation nr 2 berör uppdragsverksamheten vid byggforskningsinstitutet. Kravet är att uppdragsfinansieringen av forskningen vid institutet skall öka. Utskottsmajoriteten delar inte den inställningen. Vi delar departementschefens uppfattning att det i varje fall inte i nuläget är aktuellt med någon ökad uppdragsfinansiering. Institutets ställning som ett sektorsforskningsinstitut, vilket kräver en långsiktig uppbyggnad av kunskap och kompetens inom byggsektorn, behövs. De professorstjänster som successivt byggs upp kan möjligen på sikt öka viss uppdragsverksamhet. Nu skall vi bygga upp byggforskningsinstitutet och låta människorna där i lugn och ro arbeta upp en effektiv och bra organisation som gynnar byggbranschen. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 2. I den tredje reservationen krävs ett ökat forskningsoch utvecklingsarbete för en bättre och rikare boendemiljö i flerbostadshus. Kravet är redan tillgodosett. Forskning om klimat och miljö är redan i dag prioriterad. Det gäller bl.a. radonfrågorna, och de tekniska rönen och innovationerna på detta område har ökat starkt och ökar alltjämt. I det sammanhanget vill jag påminna om att fonden för fuktoch mögelskador tillförs inte mindre än 6 milj.kr. för att stödja vissa utredningsprojekt och informationsfrågor rörande dessa skador i flerbostadshus. Motionärernas och reservanternas krav är därmed redan uppfyllt. Det vore att slå in redan öppna dörrar att gå på reservanternas linje. Jag yrkar avslag på reservation 3. Reservation 4 är en direkt följdreservation till reservation 1, och jag behöver inte säga något mer här än att yrka avslag på reservation 1. Reservation 5, slutligen, behandlar bidrag till byggforskningsinstitutet. I en centermotion krävs ytterligare två professurer för att, som motionärerna säger, skapa en samhällsbyggarstad i Gävle. De pengar som det rör sig om är i runda slängar ca 2 milj.kr., medan anslaget till institutet är på ca 40 milj.kr. Utskottsmajoriteten menar att om ytterligare professurer skall tillsättas får det ske genom omprioriteringar eller genom extern finansiering helt eller delvis. Några ytterligare medel för att säkra två professurer är majoriteten inte villig att tillstyrka, och jag yrkar avslag på reservation 5. Till Birgitta Hambraeus vill jag bara säga: Om nu byggarna är villiga att börja ta upp dessa frågor, då behöver man sopa rent framför egen dörr. Då kan man ju externt tillföra dessa 2 miljoner och på så sätt säkra pengar för de begärda professorstjänsterna. Några ytterligare allmänna medel är inte aktuella. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna 1-5.
Herr talman! Magnus Persson sade att han inte tror på att grundforskningen skall ligga på universitet och högskolor. Jag förstår inte riktigt den invändningen. 90 70 av all grundforskning i övrigt ligger nämligen på universitet och högskolor. Det är karakteristiskt för grundforskningen just i Sverige. Jag vet inte vad det skulle vara för skillnad mellan byggforskningen och forskning inom andra områden som skulle medföra att grundforskningen inom byggområdet inte också skulle kunna ligga på universitet och högskolor. Vi tror tvärtom att byggforskningen skulle gynnas kvalitetsmässigt av kontakten med andra forskningsområden.

Herr talman! Det är väl riktigt att den mesta grundforskningen ligger på högskolor och universitet. Men byggbranschen är litet speciell. Forskningen där har kanske också startat litet senare än inom vissa andra områden. Jag tror att det vore oklokt att i nuläget decentralisera den forskningen. Låt det hela fungera ett par år. Det är möjligt att man i framtiden kan tänka sig den modell som här har skisserats, men det finns ingen anledning att i nuläget tillmötesgå motionärerna. Samma motionskrav har också framförts tidigare från moderaternas sida, och det aktuella kravet har inte fått någon ökad tyngd och aktualitet sedan dess.
Herr talman! Jag tycker ofta att socialdemokraterna är konservativa i en trist bemärkelse — de verkar alltid vara så rädda för förändringar. I andra branscher är det naturligt att uppdragsforskningen är stor. Jag vill fråga Magnus Persson: Varför kan den inte vara större när det gäller byggbranschen? Vad är det för speciellt med byggbranschen som gör att inte branschen själv skulle kunna finansiera en del av det forskningsoch utvecklingsarbete som branschen själv bedömer vara nödvändigt och intressant? Med det system som vi har i dag och den reglerade marknad vi har behöver branschen inte betala för sig. Varför skall vi med skattemedel fortsätta att betala för en utveckling som jag tycker att branschen själv borde kunna efterfråga?
Herr talman! Vi socialdemokrater är inte konservativa, utan progressiva. Men det är inte så enkelt som Ingela Gardner här gör gällande. Byggnadsbranschen har över huvud taget inte varit särskilt villig att gå in i de projekt som det gäller. Vi skall nu bygga upp organisationen på detta område. Vi skall då självfallet ta till vara den vilja som kan finnas hos branschen, men jag tror att samhället behöver gå före och bryta mark. Det är vi som skall se till att forskningsarbetet sätter i gång. Låt oss nu bygga upp detta ordentligt och sedan gå ut till företagen. Om Ingela Gardner kan påverka byggföretagen att i ökad utsträckning gå in i forskningen och bidra med pengar och annat till den, har vi ingenting emot det, men det skall ske under samhällets ansvar.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå, Magnus Persson, vad som är progressivt i att bara slå vakt om det som man en gång har hittat på, i stället för att vara lyhörd för behov av förändringar. Låt mig också konstatera att så länge som socialdemokraterna är villiga att med skattemedel subventionera byggforskningen har marknaden och branschen inte någon anledning att ta över kostnaderna på detta område. Men så får vi också den forskning som vi har och som ofta inte är särskilt relevant. Framför allt utvecklar den inte marknadsorienterade produkter inom byggområdet.

Herr talman! Vi skall nu behandla ett betänkande om anslag till kriminalvården. Låt mig inledningsvis säga att tanken att man genom hot om någonting obehagligt kan få människor att låta bli att begå brott obestridligen är straffrättens utgångspunkt. När någon intas på kriminalvårdsanstalt beror det på att personen i fråga av domstol har ådömts påföljd för ett eller flera brott. Det ligger i sakens natur att den dömde upplever ett fängelsestraff som något obehagligt. Vi moderater menar att detta i själva verket är ett väsentligt syfte med straff över huvud taget. Ett fängelsestraff är — och måste vara — någonting obehagligt. Men det är viktigt att understryka att det obehagliga skall vara frihetsberövandet i sig. Allt talar nämligen för att vi i övrigt skall vidta alla de åtgärder som behövs för att skapa så goda förhållanden för den intagne som möjligt. Jag skall nämna några exempel på detta. Det är viktigt att den intagne får vård för alla former av missbruk. Ett annat krav är att en intagen skyddas mot våld eller trakasserier från andra intagna. Ett tredje krav är att den intagnes möjligheter att klara sig i samhället efter frigivningen förbättras genom yrkesutbildning eller social träning. Det finns på alla de punkter som jag nu nämnt brister i dagens kriminalvård. Jag skall beröra några av dem. När vi i början av 70-talet fattade beslut om genomförande av kriminalvårdsreformen var två principer vägledande. Den ena var den s.k. närhetsprincipen, som innebär att de som inte har begått alltför grova brott skall i allt väsentligt avtjäna de frihetsberövande påföljderna så nära hemmet som möjligt och att man så tidigt som möjligt skall arbeta med permissioner och tillämpa tidig frigivning för att den intagne inte skall ta så allvarlig skada av ett långvarigt frihetsberövande. Vi har nu under lång tid arbetat med tillämpning av närhetsprincipen. Den andra principen var den s.k. normalitetsprincipen, som innebär att livet inne på anstalterna i så stor utsträckning som möjligt skall likna samhället i övrigt. Det betyder att de intagna skall arbeta med sådana uppgifter som andra människor sysselsätter sig med ute i det vanliga samhället och att livet på anstalten också i övrigt skall likna det normala livet ute i samhället. Det finns ett mycket viktigt skäl till att man i tillämpningen av dessa båda principer nu har råkat ut för stora svårigheter, och det är narkotikasituationen inne i anstalterna men framför allt naturligtvis utanför dessa. Det är väl känt att en stor del av alla brott i Sverige begås av narkotikamissbrukare. Brott begås för att missbrukaren skall kunna få pengar att köpa narkotika för. Missbrukaren gör sig då ofta skyldig till stölder av olika slag men också till rån. Brott begås också på grund av att missbrukaren är påverkad av narkotika. Så kan vara fallet beträffande misshandel och trafikbrott. Mot denna bakgrund är det inte egendomligt att många av de intagna i kriminalvårdsanstalterna är narkotikamissbrukare. Detta förhållande har under många år varit föremål för studier från kriminalvårdsstyrelsens sida. Av den senaste rapporten i detta ämne framgår bl.a. följande. Under perioden den 1 juli 1986 t.o.m. den 30 juni 1987 intogs ca 7 500 personer dömda till två månaders fängelse eller skyddstillsyn jämte fängelse. Av dessa bedömdes 28 26 som grava narkotikamissbrukare, 17 2 som narkotikamissbrukare och 55 96 som icke narkotikamissbrukare. Det innebär att ungefär hälften av alla intagna på landets anstalter har ett pågående narkotikamissbruk. Jämfört med tidigare år innebär detta en ökning med ca 500 intagna narkotikamissbrukare. Samtidigt hade andelen av missbrukarna som bedömdes som grava narkotikamissbrukare ökat från 42 96 år 1983 till 62 96 budgetåret 1986/87. Slutsatsen av detta är att kriminalvårdens anstalter tagit emot fler fängelsedömda med ett pågående narkotikamissbruk och att fler av dem var att betrakta som grava missbrukare. Mot denna bakgrund är det inte egendomligt att många intagna försöker fortsätta sitt narkotikamissbruk även inne på anstalterna. Tyvärr är förutsättningarna för ett sådant beteende mycket goda. Det finns tillgång på narkotika i praktiskt taget varje kriminalvårdsanstalt i vårt land. Det har visserligen startats s.k. drogfria projekt på flera anstalter. Dessa projekt bygger dock på en aktiv medverkan från den intagnes sida och omfattar endast en mindre del av de intagna på en anstalt. Som jag inledningsvis sade finns ett starkt samband mellan narkotikamissbruk och brottslighet i samhället. På samma sätt finns ett samband mellan narkotikamissbruk inne i anstalterna och olika lagöverträdelser som äger rum där. Vi menar på moderat håll att det är en skyldighet för dem som stiftar lagarna att garantera de intagna en narkotikafri miljö. Interner får aldrig, frivilligt eller genom tvång från andra interners sida, bli missbrukare under fängelsetiden. För många missbrukare skulle narkotikafria anstalter kunna innebära en vändpunkt i livet. Det krävs kraftfulla insatser vad gäller bekämpning av den langning och det narkotikamissbruk som förekommer inom kriminalvården. Det är ett oavvisligt krav att kriminalvårdsanstalterna skall vara narkotikafria. Annars är kampen mot narkotikan absolut inte trovärdig. Att som i dag ha narkotikafria avdelningar endast på vissa anstalter är därför helt otillräckligt. För att man skall kunna komma till rätta med missförhållandena måste ett antal åtgärder vidtas beträffande anstalterna. De åtgärderna kommer också — vi väjer inte för att säga det — att innebära att tillämpningen av närhetsprincipen och den s.k. normalitetsprincipen vid avtjänandet av fängelsestraff kommer att rubbas. Det krävs nämligen en klar differentiering av de olika kategorierna av intagna på olika avdelningar och olika anstalter i kombination med inrättande av mindre avdelningar. Narkotikamissbrukare och narkotikalangare måste hållas för sig, och möjligheterna att ta emot brev, att utnyttja telefon, att ta emot besök, att få permission m.m. måste starkt begränsas eller hårt kontrolleras för dessa grupper. I annat fall kommer vi inte att få stopp på införseln av narkotika till anstalterna. Självfallet måste även permissionsreglerna för personer som dömts för grova narkotikabrott skärpas. Uppdagas missbruk eller hantering av narkotika skall detta kunna resultera i inskränkt rörelsefrihet inom anstalten och ibland förlängt fängelsestraff. Herr talman! Det går att skapa drogfria kriminalvårdsanstalter. Vad som saknas och som under flera år har fattats inom den socialdemokratiska regeringen är den politiska viljan att genomföra nödvändiga åtgärder. Många kan uppfatta de åtgärder som vi föreslår som ganska tuffa. I själva verket menar vi att det är fråga om en humanitär inriktning. Kan vi inte få bukt med narkotikabrotten på anstalterna, riskerar vi att många interner som upprepat begår brott när de kommer ut från anstalterna fortsätter sitt missbruk både utanför och innanför dessa. Det slutar ofta med allvarlig brottslighet och för många av dem med döden. Herr talman! Våldsbrott är inte ovanliga inne i kriminalvårdsanstalterna. Det är dock svårt att få fram uppgifter om hur många fall det handlar om. Detta beror bl.a. på en låg anmälningsprocent hos internerna och varierande rapporteringsbenägenhet hos personalen. Sådant här sker naturligtvis ofta i det fördolda. Det finns dock tecken på att en viss ökning av våldsbrotten inne på anstalterna har ägt rum under senare år. Bl. a. har antalet intagna som begär frivillig isolering stigit. Enligt vad vi har förstått av rapporter från kriminalvårdsstyrelsen är anledningen till en begäran att sitta isolerad i flertalet fall att internen är rädd för repressalier från medintagnas sida. Detta belyser en annan allvarlig aspekt av just narkotikaproblemet, eftersom narkotikan anses som en av de främsta anledningarna till konflikter mellan interner inne på anstalter. Herr talman! I den kriminella världen finns ett starkt inslag av kvinnoförtryck. Ofta är kvinnorna passiva följeslagare till aktiva manliga narkomaner som samtidigt är brottslingar. Detta är bakgrunden till att svåra problem kan uppstå på anstalter där både män och kvinnor är intagna. Kvinnor som har utnyttjats sexuellt utanför anstalten hamnar ofta i samma lägen inne på anstalterna. Prostituerade kvinnliga intagna fortsätter sin verksamhet inne på anstalten, ofta mot ersättning i form av narkotika. Även icke prostituerade och icke missbrukande kvinnor blir utsatta för trakasserier, sexuella närmanden och hot från manliga intagna. Mot denna bakgrund förordar vi en översyn av systemet med både manliga och kvinnliga intagna på samma anstalt. Detta är några av de viktiga punkter som behandlas i utskottsbetänkandet och som jag mot den här bakgrunden menar att socialdemokraterna har visat alltför dålig uppmärksamhet mot. Herr talman! Jag skall sluta med att också säga några ord om dem som friges och vilka krav som vi i det sammanhanget vill ställa. Enligt brottsbalken kan en övervakningsnämnd meddela särskilda föreskrifter för en frigiven, om det kan antas att han eller hon för sin anpassning i samhället behöver ett sådant stöd. Särskilda föreskrifter kan avse bl.a. vistelseort eller bostad under viss tid och arbetsanställning eller annan förvärvsverksamhet. Om den frigivne inte sköter sig, kan övervakningsnämnden i sista hand förverka den villkorligt medgivna friheten till en tid av högst en månad varje gång. Vi menar att det kan finnas anledning att utnyttja dessa möjligheter i större utsträckning som ett stöd åt dem som just har kommit ut från anstalt, så att de inte åter hamnar i det gamla gänget, det gamla missbruket och det gamla beteendet. Man kan anta att det inte sällan finns möjligheter att förskaffa en frigiven, just för att bryta mot det tidigare missbruket, såväl bostad som anställning på en annan ort än den han tidigare var bosatt i. Allt talar för att en frigiven som erhåller såväl arbete som bostad löper mindre risk att återfalla i brott. Denna risk är också påtagligt mindre, om den frigivne har förflyttats till en ny miljö och inte längre umgås i kretsar där brottsbenägenheten är hög. Vi menar att det i detta sammanhang finns anledning att överväga om övervakningsnämndernas rätt att förverka villkorligt medgiven frihet bör vidgas. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2,3,5,6, 7 och 8 i föreliggande betänkande.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

I likhet med de andra borgerliga partierna har vi från folkpartiets sida ansett att det är nödvändigt att reservera oss när det gäller narkotikamissbruket på fångvårdsanstalterna. Björn Körlof har ju redan talat ingående om detta problem, och jag kan i stort helt instämma i vad han sade.

Det borde vara en självklarhet att alla avdelningar skall vara narkotikafria. I verkligheten är det bara några få. Det är just därför som vi menar att vi måste intensifiera arbetet med att lösa de här problemen. Vi har anvisat två metoder i våra reservationer: dels en differentiering av anstalterna, dels nya program för drogfria anstalter. Jag tycker att det är minst sagt förvånande att majoriteten i betänkandet först kan skriva ”Under det gångna året har det funnits indikationer på att narkotikaproblemen tidvis varit mycket stora på vissa riksanstalter---” och sedan inte vill göra någonting. Man vill inte ens ställa sig bakom våra förslag. Det vittnar inte om någon starkare vilja att åtminstone försöka lösa problemen. När det sedan gäller reservation 5 vill jag inledningsvis beklaga att vi av förbiseende och i den hast som råder under allmänna motionstiden inte kom att väcka någon motion från folkpartiet angående de särskilda problem som alldeles tydligt möter vissa kvinnor inne på anstalterna. Men när frågan ändå kommit upp genom ett par andra motioner är det självklart att vi från folkpartiets sida stödjer dessa motioner. Vi gör det eftersom vi har den uppfattningen att det här behövs snabba åtgärder. Det verkar som om socialdemokraterna inte heller är främmande för att det här finns problem, men de nöjer sig med att förutsätta att regeringen ”i lämpligt sammanhang” lämnar riksdagen en redogörelse. Det räcker inte. Vi har ju ingen som helst aning om ifall något kommer att bli gjort, än mindre när vi i så fall kan förvänta någon redogörelse från regeringen. Och för övrigt är det viktigare att erforderliga åtgärder snarast vidtas än att riksdagen får ”en redogörelse” någon gång i en oviss framtid. Framtiden är nämligen alltid oviss. Det ger vi ett mycket klart exempel på i en reservation av Lars Sundin och mig själv om den andliga vården. Den frågan har behandlats sju gånger här i riksdagen, och ännu är den inte löst i praktiken. Jag kan gärna erkänna att majoritetens skrivning i denna fråga faktiskt innebär en klart positiv inställning, men vi har av erfarenhet från tidigare år ansett det vara nödvändigt att genom en särskild reservation understryka hur viktigt vi i folkpartiet anser det vara att det inte blir ytterligare dröjsmål. Den sista punkten jag skall ta upp handlar om kontraktsvård. fr.o.m. iår har vi i Sverige fått en ny påföljd som heter kontraktsvård. Denna vårdform infördes efter många års påtryckningar från oppositionen. Den skall främst komma i fråga när den dömde är missbrukare. Vi i folkpartiet anser att kontraktsvård också i många fall skulle kunna vara en lämplig påföljd för en del av de män som vid upprepade tillfällen har gjort sig skyldiga till hot mot eller misshandel av kvinnor. Alla vet att detta förekommer, och alla vet att det ofta och alldeles uppenbart är fråga om män som behöver någon form av psykisk hjälp eller vård för att få insikt om sina galenskaper och så småningom på det sättet kunna sluta upp med dem. En möjlighet som vi från folkpartiets sida tycker borde kunna prövas i kampen mot våldet mot kvinnor är kontraktsvård, och det är därför jag yrkar bifall till reservation 10.

Herr talman! Kriminalvården, som vi behandlar i det här betänkandet, har många viktiga uppgifter att fylla som en angelägen del av det svenska rättsväsendet, inte minst när det gäller att söka återanpassa brottslingar till ett liv innanför lagarnas bestämmelser. Men det finns ett antal problem inom kriminalvården som vi har redovisat en annorlunda syn på än övriga partier i några reservationer till betänkandet. Jag skulle vilja beröra narkotikasituationen på anstalterna, som även de två föregående talarna har berört. Under en lång följd av år har vi diskuterat, här i riksdagen och på andra ställen, vad som kan göras på kriminalvårdsanstalterna för att få dem fria från narkotika. Ett antal åtgärder har också vidtagits men tyvärr är situationen fortfarande mycket otillfredsställande. Vi vet att på många anstalter finns det god tillgång på olika narkotiska preparat. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Samtliga kriminalvårdsanstalter skall vara fria från narkotika enligt min och centerns uppfattning. För att åstadkomma detta krävs många olika insatser. Bl. a.behövs det en effektivare differentiering av olika kategorier intagna, så att de som inte har missbruksproblem inte kommer i kontakt med missbrukare inom kriminalvårdens verksamhet. Det finns i dag s.k. narkotikafria avdelningar bara på fem av landets 19 riksanstalter, och på lokalanstalterna finns över huvud taget ingen differentiering av de intagna. Därför är det viktigt att gå vidare med arbetet att differentiera de intagna. Prot. 1987/88:110 Detta måste gälla även dem som avtjänar sina straff på lokalanstalterna. Vidare krävs ett handlingsprogram för drogfria anstalter. Sådana program finns visserligen på en del lokalanstalter, men dels har dessa nu några år på nacken, dels har vi kunnat konstatera att de inte har varit tillräckligt framgångsrika, eftersom drogsituationen fortfarande är bekymmersam. En av de principer som gäller vid anstaltsplacering är den s.k. närhetsprincipen, som innebär att de som avtjänar kortare straff skall placeras på lokalanstalt så nära hemmet som möjligt — detta för att underlätta bl.a. återgången till det civila livet. För att kvinnor skall ha samma rätt som män till placering i närheten av hemorten inrättas på lokalanstalterna vid nybyggnad särskilda avdelningar för kvinnor. Det innebär att de dagtid vistas i samma lokaler som männen, men efter inlåsningen på kvällen är de på sin egen avdelning. Denna i och för sig vällovliga ordning har tyvärr visat sig innebära stora problem framför allt för de berörda kvinnorna. Stockholms kriminalvårdsregion har i sin verksamhetsberättelse för 1987 anfört bl.a. följande: ”I den kriminella världen råder en sträng hierarki och kvinnosynen blir förgrovad och kvinnoförtrycket mycket hårt. Kvinnorna är ofta passiva följeslagare till aktiva manliga narkomaner. Narkotikadebuten sker ofta tillsammans med en manlig partner. Ofta betalar kvinnan för narkotika med sin kropp. Här nedan redovisas några skäl som klart motiverar att kvinnor placeras på en anstalt i regionen med enbart kvinnor.” Sedan redovisar kriminalvårdsregionen i 16 olika punkter skäl som talar för att kvinnor och män inte skall vara på samma anstalter. Jag vill rekommendera alla som är intresserade att noggrant studera denna verksamhetsberättelse. Efter att ha läst detta och med utgångspunkt även i andra erfarenheter har vi i centern kommit fram till den slutsatsen att en utvärdering av den gemensamma anstaltsplaceringen för kvinnor och män måste ske mycket snabbt och att åtgärder måste vidtas omgående. För att övergången mellan anstaltsvistelse och ett liv i frihet skall bli så bra som möjligt är det viktigt att vård utanför anstalten i slutskedet av straffverkställigheten kan ske. En särskild fördel med denna form av verkställighet är att vården efter avtjänat straff eventuellt kan övergå till frivillig placering enligt socialtjänstlagen. Detta är aktuellt i första hand för missbrukare, som ofta har behov av långa vårdtider för att bli kvitt sitt missbruk. Ett problem i detta sammanhang är emellertid att tillgången på platser i behandlingshem eller familjehem är begränsad, vilket gör att för många inte denna möjlighet finns till en positiv slussning ut i friheten. Här menar vi från centern att särskilda insatser måste göras, så att platstillgången kan ökas till att motsvara det verkliga behovet. Med dessa korta kommentarer till betänkandet från justitieutskottet ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 6.

Fru talman! Jag vill kort plädera för motion Ju629, som jag också yrkar bifall till. Motionen handlar om att terapibehandling skall utgöra en del av påföljden för personer som har gjort sig skyldiga till vissa sexualbrott. Utskottet har behandlat denna fråga ganska utförligt. Det finns flera motioner med delvis samma inriktning och motioner sor tar upp samma ämne. Det är värdefullt att utskottet uttalar sig så positivt om den projektverksamhet som nu är på gång på detta område. I denna snåla vindens tid och alltmera konservativa kriminalpolitikens tid, är det också viktigt att utskottet betonar värdet av en vidareutveckling av denna verksamhet. När man nu inte vill gå denna motion till mötes anför man principiella skäl. Man menar att denna typ av terapibehandling alltid skall vara frivillig och inte ligga i själva påföljden. Rent allmänt finns det naturligtvis skäl för ett sådant synsätt. Man skall hålla isär det man kan kalla repressaliesystemet och det som utgör behandlingssystemet. Jag kan förstå det, och det är en sund tankegång. Men denna princip för behandling är på väg att bryta igenom i andra sammanhang. Man är alltså inte helt konsekvent. Kontraktsvården exempelvis bygger på en liknande tankegång, där man i praktiken påtvingar en person en påföljd där det i realiteten inte föreligger någon verklig valsituation. Det som talar för motionens tankegång är att det här handlar om känslomässigt mycket svårt störda människor. För de allvarligast störda kan man ju inte räkna med att ett fängelsestraff har någon egentlig effekt. Hela situationen hänför sig till personens emotionella liv och störningar. Den tanke som har föresvävat motionärerna är att någon gång måste man väl ändå i samhället tänka sig en reform av hela straffsystemet och strafftänkandet, så att man inte tillämpar en typ av repressalier som uppfattas som meningslösa och som är verkningslösa. Någon gång måste man ändå lämna detta synsätt. Då kommer naturligtvis frågan upp om påföljd i en helt annan form -— inte en påföljd i dagens egentliga mening utan en påföljd i en annan form som är mer meningsfylld och som kan leda till en verklig rehabilitering. Jag vill inte utveckla denna argumentation mer, utan bara uttrycka förhoppningen att det som sägs i utskottsutlåtandet om att man skall avvakta utländska utvärderingar och erfarenheter osv. , inte skall föranleda ett alltför långt dröjsmål. Vi har trots allt i Sverige gjort studier på området och har en hygglig vetskap om vad saken gäller och dessutom kompetens för behandling.